Herr talman! När riksdagen våren 1981 fattade beslut om allmänna riktlinjer för en polisreform, innebar detta första steget i riktning mot en långtgående decentralisering av olika funktioner inom polisväsendet. Det fanns framför allt två skäl för detta. Det ena var att man därmed skulle kunna fatta beslut som berör de enskilda människornas trygghet i samhället så nära dessa som möjligt. Det andra var att de lokala polisstyrelserna och polisledningarna skulle få möjlighet att bättre utnyttja polisens resurser med beaktande av de specifika förutsättningar och problem som kan finnas på olika orter. Reformen innebar också ett väsentligt förstärkt medborgarinflytande över polisen, som vi ansåg skulle innebära en betydande styrka för polisen. Men vi betonade då från alla håll att detta förstärkta lokala inflytande inte fick undanskymma betydelsen av att statsmakterna lägger fast den mer övergripande inriktningen av hur polisväsendets resurser i stort skall användas. Det skulle också i fortsättningen, menar vi, vara regeringen och riksdagen som fattade beslut om de övergripande prioriteringarna av polisresursernas användning. I årets budgetproposition har departementschefen uttalat att resursinsatserna för nästa budgetår bör ligga på en hög nivå när det gäller att bekämpa narkotikabrottsligheten, den ekonomiska brottsligheten och våldsbrottsligheten. För att åstadkomma en önskad prioritering av insatserna mot ekonomisk brottslighet föreslår departementschefen att 20 nya tjänster som inspektörer skall inrättas vid polisen. Statens kriminaltekniska laboratorium föreslås få en ny tjänst för bekämpande av denna brottslighet. Denna prioritering har utskottets socialdemokrater och centerpartister anslutit sig till, men moderaterna och folkpartisterna förordar avslag. Moderaterna ensamma säger också nej till tjänsten vid kriminaltekniska laboratoriet. Vi får med detta agerande från folkpartiet och moderaterna ännu ett bevis för att bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten inte är något prioriterat område för dessa partier. I en tidigare debatt här i kammaren redovisade jag hur de borgerliga partierna i praktiskt taget alla avgöranden som gällt bekämpandet av ekobrottsligheten har sagt nej. Centerns ställningstagande nu ser jag som en strimma av hopp om att det partiet inte anser sig kunna följa moderaterna och folkpartisterna i allt deras nejsägande. I brottsförebyggande rådets kansli pågår sedan en tid tillbaka ett forskningsoch utredningsarbete om hur insatserna mot ekobrottsligheten har utfallit. För en tid sedan fick justitieutskottets ledamöter lyssna till en förhandsredovisning av hur ekopolisens arbete mot denna brottslighet har utfallit. Den redovisningen gav besked om att de förstärkta resurser som ekopolisen fått de senaste åren verkligen givit önskvärda resultat. Vi fick också besked om att allt talade för att ytterligare förstärkningar för att tillgodose kvarstående behov på det här området skulle kunna ge ännu bättre resultat. Men sådan information lämnar moderaternas och folkpartiets ledamöter i justitieutskottet oberörda. Man säger bara nej och nej. Det är djupt beklagligt. Vi har också från utskottets sida instämt i departementschefens uttalade mening, att polisens resurser i handläggningen av de s.k. asylärendena bör prioriteras, så att dessa ärenden skall kunna klaras av inom en månad. När det gäller frågan om antalet polismanstjänster råder enighet i utskottet. Inget parti har yrkat på utökning. Anslaget räknas upp med 626 milj.kr. till 4,8 miljarder. Resurserna för polisväsendet har, som utskottet påpekar, till skillnad från andra offentliga verksamhetsgrenar, under senare år faktiskt byggts ut. Delad mening har vi i utskottet när det gäller antalet elever som skall tas in i grundutbildningen. Där har vi socialdemokrater godtagit den plan som departementschefen har presenterat i årets budgetproposition om en successiv ökning från 150 elever kommande budgetår till 430 ett fjärde uppbyggnadsår. De borgerliga företrädarna i utskottet har — med var sitt bud — önskat öka intagningen; moderaterna med 460 nästa budgetår, centerpartisterna med 300 och folkpartisterna med 200 elever. I en borgerlig motion har man menat att vi måste öka intagningen, då regeringens förslag inte ens tillnärmelsevis motsvarar den årliga avgången. Det finns emellertid en betydligt viktigare faktor som utskottets majoritet tagit fasta på. Det är det faktiska antalet polismän. De senaste åren har ett betydande antal poliser genomgått grundutbildningen och fullgjort alternativtjänst, men de finns utanför polisens personaltablå. Denna reserv har de senaste åren vuxit med ca 200 varje år och redovisas i årets budgetproposition till ca 1 400. I det läget anser vi att en ökad intagning från 150 elever till 250 och till ett slutligt mål på 430 elever är godtagbar. När vi enigt anser att det inte finns ekonomiska möjligheter att öka antalet tablåtjänster, anser vi att vi bör sträva efter en så god balans som möjligt mellan antalet polismanstjänster och antalet utbildade poliser. Visst finns det behov av ytterligare polisresurser i kampen mot brottsligheten. Vi är i utskottet eniga om att bättre resurser bör kunna nås utan att antalet tablålagda polismanstjänster ökar. Ett sätt är att öka effektiviteten i polisens arbete på att motverka brott. Ett annat sätt är den nyligen genomförda polisreformen, som bör leda till ett bättre resursutnyttjande inom polisväsendet. Ett tredje sätt är det nyttjande av modernare tekniska resurser som pågår inom polisen och ett fjärde är den förbättrade polisutbildningen. Utskottet har också godtagit departementschefens förslag om att i ytterligare fem län genomföra den s.k. länspolismästarmodellen. Det gäller Blekinge, Kronobergs, Uppsala, Malmöhus och Värmlands län. I dessa län = Prot. 1985/86:113 skall — riksdagen har tidigare beslutat att samma sak skall gälla för 10 april 1986 Helsingforss län, för Göteborgs och Bohus län samt för Jämtlands län — befattningen som länspolischef kombineras med tjänsten som polismästare i det största polisdistriktet i resp. län. I budgetpropositionen har departementschefen också tagit ställning till polisberedningens förslag om att inrätta en tjänsteförslagsnämnd för tillsättning av polischefstjänster. Departementschefen har valt att föreslå att den samlade prövningen skall anförtros åt rikspolisstyrelsen. Utskottet har godtagit det förslaget, men med den förändringen att då också ett lekmannainflytande på denna nivå bör åstadkommas. Nu har polisberedningen presenterat sitt slutbetänkande, som framför allt handlar om metodfrågor. Ökad synlighet är ett av huvudkraven — bl.a. genom utökad fotpatrullering. Bättre kontakt med allmänheten genom en förstärkning av vad man kan likna vid områdespoliser är ett annat exempel. Båda åtgärderna är mycket viktiga för att få till stånd en väl fungerande poliskår. Herr talman! Sedan ett par små kommentarer till det som har sagts. Björn Körlof påstod att socialdemokraterna ensidigt satsar på ekopolisen. Som jag tidigare redovisat är vi inte eniga därom. En mycket betryggande majoritet av socialdemokrater och centerpartister menar att en sådan här förstärkning är nödvändig. Samma argument som tidigare nämnts anförde Björn Körlof när det gällde förslaget att bygga ut länspolismästaralternativet — nämligen att detta skulle vara något ensidigt socialdemokratiskt. Han glömde bort att socialdemokraterna och folkpartisterna i utskottet är eniga på den punkten. Elving Andersson redovisade här vissa synpunkter beträffande kvarterspoliserna och våldsbrottsligheten som kräver ett visst förtydligande. När det gäller att nyttja kvarterspoliser råder det ju enighet i utskottet om satsningarna på det området.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

Herr talman! Arne Nygren och jag brukar några gånger varje år ha ett meningsutbyte om vem som satsar mer och vem som satsar mindre på bekämpningen av ekobrottsligheten och även om betydelsen av satsningar på detta område. Arne Nygren brukar säga att vi moderater i stort sett är helt ointresserade av att bekämpa ekonomisk brottslighet. Det bör väl ändå konstateras att under de borgerliga regeringsåren, 1977 83, fick polisen — bl.a. tack vare moderaterna -— en förstärkning i form av nya polistjänster just för bekämpningen av ekobrottsligheten. Det gäller närmare 136 polismanstjänster, av vilka ungefär 32 är omfördelade tjänster. Under vår tid skedde en förstärkning med litet mer än 100 polismanstjänster för ekobrottslighetens bekämpning. Man kan kanske inte 29 göra jämförelser med vad som hänt under de tre år som socialdemokraterna hittills varit i regeringsställning. Ni måste väl få ungefär samma tid på er. Hittills har ni i stort sett bara omfördelat polismanstjänster. Av 115 polismanstjänster för ekobrottslighet är 100 omfördelade tjänster. Det innebär att de tas någon annanstans, nämligen från trafikpolisen och övervakningspersonal, som jag sade i mitt anförande. Denna typ av manipulation innebär att övervakningen av trafiken och av ordningen på gator och torg blir eftersatt. Detta kan rimligen inte innebära, Arne Nygren, att det är hållbart att påstå att vi moderater över huvud taget inte prioriterar ekobrottsbekämpning utan bara säger nej och är helt ointresserade. Försök att släppa denna argumentering, så vi kan diskutera detta i sak! Socialdemokratisk politik, med omfördelning av polismanstjänster och njugghet i inställningen till nyrekrytering, innebär att polisens organisation och resurser totalt sett försvagas när det gäller bekämpningen av traditionell brottslighet och ordningshållandet på gator och torg till förmån för ekobrottsbekämpning. Är det den prioriteringen socialdemokraterna vill göra, så säg det rakt ut! Det innebär i så fall att man eftersätter sådana brott som begås på gator och torg. Misshandel, våldsbrott samt inbrott i hus och lägenheter ges lägre prioritet. Det blir följden om de resursförändringar genomförs som socialdemokraterna föreslår.
Herr talman! Man måste ha ett visst mod för att kunna säga obehagliga sanningar. En sådan obehaglig sanning är att polisens resurser icke är tillräckliga för att allt detta skall kunna prioriteras som departementschefen och utskottsmajoriteten föreslår. De talar alltså om att prioritera den ekonomiska brottsligheten, narkotikabrottsligheten och våldsbrottsligheten. Kampen mot den traditionella brottsligheten skall föras vidare, den brottsförebyggande verksamheten skall uppmärksammas och till detta kommer att asylärenden skall påskyndas. Allt detta är naturligtvis bra, men det handlar om luddigt tal, eftersom resurserna inte finns. Justitieministerns allmänna motivering och utskottets motivering är de dokument som polischefer och polisstyrelser skall arbeta efter. De tycker naturligtvis att det verkar bra, men när de tittar på sina resurser och de prioriteringar som skall göras inser de, lika väl som vi gör här i riksdagen, att resurserna icke är tillräckliga. Något måste stå tillbaka i år. Vi har därför i folkpartiet icke velat gå med på en omfördelning av fler polismanstjänster för den ekonomiska brottsligheten. Vi tycker att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten i år skall ligga kvar på den nivå som har beslutats. I år gäller det framför allt att prioritera den traditionella brottsligheten, dvs. den brottslighet som drabbar de människor som blir överfallna och rånade och vars bostäder hemsöks av inbrottstjuvar. Vi måste satsa på de enskilda människorna. Den brottslighet som riktas mot dem har i år förtur i kampen, och då får den brottslighet och brottsbekämpning som sker när det gäller staten stå tillbaka.
Herr talman! Låt mig först ta upp detta med personalsituationen och antalet antagna aspiranter. Arne Nygren hänvisar återigen till det resonemang som förs från majoritetens sida om att det finns ett antal polismän som inte har fått någon s.k. tablåtjänst. Först kan man konstatera att skälet till att personalsituationen trots allt är så pass positiv är de kraftfulla åtgärder som vidtogs under de ickesocialistiska regeringsåren. Då gjordes ordentliga satsningar på detta område, och det ledde till att personalsituationen förbättrades. Men den är definitivt inte bra. Det räcker inte, Arne Nygren, att bara titta på sammanställningar över antalet tjänster osv., utan man måste också titta på verkligheten, se hur det ser ut på polisdistrikten. Då finns det ingen personal över, utan tvärtom fattas det personal. Det visar bl.a. det förhållandet att vi under förra året hade ett övertidsuttag som motsvarade ungefär 750 årstjänster. Då kan man inte säga att vi har en bra personalsituation. Sedan är det också viktigt att polisdistrikten får möjlighet till kompensation med vikarier just för delpension, föräldraledighet och studier. Polismännen måste ha samma rättigheter till tjänstledighet som andra yrkesgrupper har för den här typen av verksamhet. Men det är svårt att klara på grund av bristen på vikarier. Arne Nygren gick i sitt anförande i det närmaste förbi den s.k. länspolismästarmodellen. Han konstaterade bara att man hade accepterat vad justitieministern hade skrivit i budgetpropositionen. Jag skulle vilja fråga Arne Nygren vad det är som har hänt som gör att man springer ifrån den överenskommelse som vi tidigare träffade — som innebar att vi skulle utvärdera resultatet av verksamheten med länspolismästarmodellen i Helsingfors, Göteborg och Jämtland. En sådan utvärdering skulle ligga till grund för fortsatta överväganden avseende den framtida regionala polisorganisationen. Det var vi överens om. Jag skulle vilja fråga vad som har inträffat och som gör att Arne Nygren nu springer ifrån den tidigare överenskommelsen.
Herr talman! Vi har i dag inte tillräckligt med polisresurser. Det har vi aldrig haft — inte så att vi har kunnat säga att vi har varit helt tillfredsställda. Men vi hade en period då samhällsekonomin var god, medan vi hade socialdemokratisk regering i början av 1970-talet, när vi kunde tillföra polisen 400-600 tjänster varje år. Sedan fick vi sex år med havererad samhällsekonomi. Till de borgerliga talesmännens förtjänst vill jag ändå säga, att i dag är ni så pass hederliga att ni medger att samhällsekonomin fortfarande är så bedrövlig att vi inte har råd att utöka antalet polismanstjänster. Björn Körlof försökte genom att gå många år tillbaka i tiden finna något bevis för att moderaterna har varit med om att satsa mot ekobrottsligheten. Det som vi enades om i slutet av 1970-talet med anledning av rikspolisstyrelsens förslag var naturligtvis början till den eko-polis som vi har i dag. Men det har varit bestickande att de borgerliga partierna har varit mycket rädda för att bygga på den här resursen under åren in på 1980-talet. Där har vi haft olika meningar, och på samma sätt har vi haft delade meningar i fråga om alla andra åtgärder mot ekobrottslighet — lagstiftning och annat — som regeringen har föreslagit och riksdagen har haft att ta ställning till. Hans Petersson påstod att det var luddigt tal när man resonerade om satsningar och prioriteringar på alla områden. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi har fått förstärkningar på grund av de möjligheter som ges exempelvis genom de lokala polisstyrelsernas makt över resurserna, genom den förbättrade polisutbildningen, genom tekniska förstärkningar som polisen har fått osv. Dessa saker tillsammans bör göra det möjligt för oss att göra insatser också mot den traditionella brottsligheten — åtminstone på den nivå som för närvarande sker. Till sist några ord till Elving Andersson om länspolismästarmodellen. I polisberedningen hade vi en mycket bred majoritet, som menade att det var nödvändigt att få erfarenhet också från ett något större polislän än tvådistriktslänen. Vi behövde erfarenhet också från tredistriktslän. Vi hade också en bred majoritet för att få det hela utbyggt också till Malmöhus län. Regeringen har föreslagit att också Värmlands län, där man uttalat intresse för frågan, skulle ingå i den verksamhet som nu skall bedrivas för att få en något bredare erfarenhet av detta alternativ till den nuvarande ordningen. Målet för länspolismästaralternativet är vad som var vägledande för polisutredningen och polisberedningen, nämligen att få så få poliser som möjligt i administrativ och byråkratisk verksamhet och i stället få ut dem i aktivt polisarbete.

Herr talman! Jag har en känsla av att jag i dag har nått längre än någonsin tidigare i en debatt med Arne Nygren om ekobrottslighet. I dag erkände Arne Nygren att de insatser som de borgerliga regeringarna gjorde på 1970-talet när det gällde att börja bygga upp ekorotlarna faktiskt ägde rum och att det var kampen mot den ekonomiska brottsligheten som då tog sin början. Det är viktigt att understryka att Arne Nygren nu har gjort detta konstaterande och att det som han inledde sitt anförande med i riksdagens talarstol — att moderaterna alltid har sagt nej, nej och åter nej, om jag nu citerar Arne Nygren rätt — alltså inte är detsamma som vad Arne Nygren nu sade i sin replik. Det är skönt att konstatera att när siffrorna kommer på bordet så tvingas också Arne Nygren att erkänna fakta. Vad vi nu talar om är emellertid om vi inom de begränsade resurser som poliskåren har skall fortsätta att omfördela polismanstjänster till ekobrottsligheten till nackdel för bekämpande av traditionell brottslighet. Det är bl.a. det som diskussionen handlar om och dessutom huruvida polisväsendet via nyrekrytering till polisskolan skall tillföras nya resurser. På dessa punkter vill Arne Nygren inte ge någon förstärkning till den traditionella brottslighetens bekämpande utan vill fortsätta att bekämpa ekobrottsligheten, medan vi anser att den traditionella brottsligheten, bl.a. med hänvisning till de siffror jag redovisade, har nått sådana nivåer att det är absolut nödvändigt för enskilda människor att polisen får en resursförstärkning i form av poliser som kan utreda och bekämpa den typen av brottslighet. Det är helt nödvändigt. Arne Nygren vill dessutom inte ge något extra alls till sjöpolisen, vilket jag tror är viktigt. Arne Nygren vill heller inte tillföra polisen de ytterligare resurser i form av nyrekrytering som vi vill göra. Moderaterna är ensamma om att gå på rikspolisstyrelsens alternativ om att tillföra 460 nya aspiranter till polisen, och vi har skapat utrymme för det i vårt budgetalternativ med besparingar. Arne Nygrens alternativ är betydligt lägre och tillgodoser inte alls polisväsendets önskemål i form av nytillförda resurser för att väga upp de avgångar som äger rum. Arne Nygrens alternativ innebär en försvagning av polisens totala resurser, och det innebär dessutom en omprioritering av resurserna till förmån för ekobrottsligheten och till nackdel för bekämpandet av brottslighet som framför allt drabbar enskilda människor i hemmen. Detta är skillnaden mellan Arne Nygren och mig i polisfrågorna.
Herr talman! Låt mig stillsamt konstatera att folkpartiet under de gångna åren gått med på omfördelningen av polismanstjänster. Det har ibland skett med tvekan, t.ex. när man har tagit resurser från polisverksamhet som sysslat med trafiksäkerhet osv. Men i år har vi icke kunnat gå längre. Vi menar att den traditionella brottsligheten är så allvarlig att kampen mot den icke på något sätt får försvagas. När det däremot gäller ekobrottsligheten har vi varit motståndare i lagstiftningsfrågorna. Vi menar att en mängd lagförslag strider mot rättssäkerheten, vilket jag tog upp i mitt inledningsanförande. När det slutligen gäller resurserna tog Arne Nygren upp den nya polisutbildningen och sade att den skall vara verksam under det kommande budgetår vi talar om. Låt mig också stilla påpeka att det väl knappast finns några poliser som har genomgått den nya polisutbildningen och kommit ut i verksamheten under det här budgetåret. Det är fortfarande luddigheter det rör sig om.
Herr talman! Arne Nygrens historieskrivning när det gäller Sveriges ekonomi de senaste 10—15 åren lämnar en hel del övrigt att önska. Detta kanske dock inte är rätt tillfälle att föra den diskussionen. Låt mig bara konstatera att vi under åren med icke-socialistisk majoritet, trots det bekymmersamma ekonomiska läget och trots att vi i riksdagen hade en socialdemokratisk opposition som drev en mycket konsekvent överbudskritik, gjorde kraftfulla insatser för att stärka polisväsendet och för att öka antalet aspiranter i polisutbildning. När det gäller länspolismästarmodellen fick jag inget besked från Arne Nygren om vad det är som har gjort att han nu bytt uppfattning och springer ifrån den tidigare överenskommelsen. Försöksverksamhet för att vinna erfarenhet brukar man ha på några få ställen och sedan göra en utvärdering av den och dra slutsatser. Men nu skall vi ha länspolismästarmodellen i en tredjedel av alla län, om jag räknat rätt. Det torde då inte längre handla om en försöksverksamhet — man har helt enkelt gått vidare och satsar på den modellen utan att invänta en utvärdering. Det förvånar mig litet. Vi vet ju egentligen inte hur modellen fungerar, vilka effektivitetsvinster som har gjorts osv. innan vi har fått den utvärdering som vi har varit överens om skall göras. Därför tycker jag det är fel att, som man nu gör, gå vidare utan att avvakta utvärderingen. Jag beklagar att socialdemokraterna har hoppat av den överenskommelse som vi tidigare haft på det här området.
Herr talman! Björn Körlof framställde satsningarna på ekopolis i slutet av 1970-talet som början på polisens bekämpande av den ekonomiska brottsligheten. Jag är övertygad om att Björn Körlof vet att det arbetet tidigare gjordes på bedrägerirotlarna och andra enheter inom polisen. Ett arbete på det området har naturligtvis pågått också tidigare, men i slutet av 1970-talet fick vi särskilda rotlar för området. Björn Körlof säger att vi måste prioritera andra områden än bekämpandet av ekobrottsligheten. Jag vill erinra om att det fortfarande inte är mycket mer än 120 av rättsväsendets resurser som används för att bekämpa den brottsligheten, som måhända omsätter omkring 4 miljarder kronor per år. Det används fyra gånger så mycket pengar till att bekämpa snatterier och stöld, där varje år ett par miljarder omsätts. Till Hans Petersson i Röstånga vill jag säga att den redovisning vi fick av undersökningarna om ekopolisen gav besked om att allt tyder på att rättssäkerheten har klarats på ett utomordentligt sätt i kampen mot ekobrottsligheten. Den redovisningen skall bli ett värdefullt dokument den dag då den föreligger offentligt.

Från Malmös sida fanns det ett uttalat önskemål, från Värmlands sida likaså, och när det gäller de andra länen har vi menat att det vore värdefullt att få erfarenhet också från län med tre polisdistrikt. Det är orsaken till att vi nu har lagt fram detta förslag och att en mycket stor majoritet i utskottet har ställt sig bakom det.

Herr talman! Med anledning av min motion 1985/86:Ju212 angående den regionala polisorganisationen vill jag något kommentera justitieutskottets betänkande nr 19. Den regionala polisorganisationen har varit föremål för utredningar och förändringar under många år. Jag tycker att det är olyckligt att på detta sätt gång på gång aktualisera frågan om organisationsförändringar. Det är helt naturligt att sådana åtgärder stör den ordinarie polisverksamheten. Det är självklart att organisationen i den statliga förvaltningen skall vara föremål för förändring för att man skall kunna skapa en ökad effektivitet. Men det får inte jämt och ständigt inom ett och samma verksamhetsområde komma förslag om olika dellösningar. Detta får anses ha varit fallet beträffande den regionala polisorganisationen. Det har inneburit att det principbeslut som riksdagen fattade år 1981 om att den regionala polisorganisationen skall behålla sin gamla anknytning till länsstyrelsen och att länspolischefen med en förstärkt ställning skall vara tjänsteman i länsstyrelsen i praktiken inte har lagts fast. Organisationen har ju som bekant under tiden efter detta beslut varit föremål för ytterligare utredning och beslut. I dag står vi ånyo inför ett beslut. Det föder en osäkerhet i verksamheten som inte är bra. Herr talman! Departementschefen, liksom utskottets majoritet, har valt att utan att avvakta en utvärdering av hur den s.k. länspolismästarmodellen fungerar i Helsingforss län och Göteborgs och Bohus län gå vidare med denna modell i Malmöhus län. Man har inte nöjt sig med en ändring av organisationen i detta län utan föreslår att länspolismästarmodellen skall införas även i Uppsala, Värmlands, Kronobergs och Blekinge län. Det är märkligt att utskottets majoritet har ställt sig bakom detta förslag med tanke på vad som anförts i betänkandet. I detta står klart och tydligt att erfarenhet från de län som har infört länspolismästarmodellen skall tillmätas särskild vikt. Vidare uttalar utskottsmajoriteten att tillräckliga erfarenheter inte finns ännu. Det är som jag ser det ingen konsekvens i ställningstagandet. Det är därför beklagligt att man inte lägger fast den organisation som riksdagen i princip beslutat om år 1981, särskilt med tanke på att så många remissinstanser avvisat det nu föreliggande ändringsförslaget. Den föreslagna organisationsförändringen innebär att rikspolisstyrelsens ställning stärks — i varje fall i ett visst avseende —, medan länsstyrelsens ställning i motsvarande grad försvagas. Det rimmar illa att länsstyrelsen, som fortfarande skall ansvara för polisverksamheten i länet, inte i sin organisation skall ha tillgång till polisiär kompetens i sin verksamhet. Den föreslagna organisationsmodellen innebär klara försämringar för länsstyrelsen. Jag tänker närmast på den roll polisen har i samband med incidenter och gränskränkningar i övrigt och det ansvar för samordning och beslut som länsstyrelsen har på det regionala planet när det gäller dessa viktiga frågor. Samverkan mellan polis och övriga myndigheter vid sådana förhållanden försämras klart, då ledningsansvaret för den regionala polisverksamheten försvinner från länsstyrelsen. Herr talman! Utskottsmajoriteten har beträffande Uppsala, Kronobergs och Blekinge län uttalat att det är fråga om län som har få polisdistrikt och en polismyndighet som storleksmässigt dominerar. Vidare uttalar utskottsmajoriteten att dessa län har en struktur som gör dem väl lämpade för en länspolismästarorganisation. Man kan verkligen fråga sig vad utskottsmajoriteten menar med att dessa län har en väl lämpad struktur. Med utgångspunkt i min kännedom om de lokala förhållandena i Blekinge finner jag i de anförda skälen ingen som helst relevans, som kan utgöra grund för den föreslagna organisationsförändringen. Det är snarare så, att den föreslagna organisationen med all säkerhet kommer att medföra en minskning av effektiviteten, i varje fall i det korta perspektivet. Resurserna kommer, enligt min mening, att i för stor utsträckning läggas på organisationsoch samordningsproblem i stället för på operativ polisiär verksamhet. Den föreslagna organisationsförändringen är också olycklig i det avseendet att den regionala polisverksamheten får olika utformning i olika län. Det innebär, som jag sagt tidigare, att osäkerhet fortfarande kommer att råda inom organisationen. Herr talman! Efter vad jag här har anfört vill jag yrka bifall till reservationerna 7, 8 och 9.
Herr talman! Vad som hittills har sagts beträffande de områden i betänkandet som jag har att bevaka föranleder ingen kommentar från min sida.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord om brottsligheten i Malmö och konsekvenserna för den av beslutet att ta in ett så litet antal polisaspiranter. Vi har i dag hört hur man har pratat om statistik, siffror, tjänster och tablåer. Det är i och för sig bra, men det är teori. Hur ser det ut ute på fältet, i den praktiska verkligheten? För att ta Malmö som exempel, upplever många pensionärer och många kvinnor i Malmö — säkert på många andra orter också — en mycket stor otrygghet. Man anser att det skydd och det stöd som polisen kan ge inte är av den styrka som man har rätt att kräva. När man pratar med Malmöpolisen får man ofta höra om långa utredningstider, att polisen inte kunde komma till ett visst ställe så snabbt därför att den tvingades att prioritera, osv. Vi vet också att Malmöpolisen, precis som alla andra poliskårer, har fått minskade möjligheter att använda övertid för att fylla ut eventuella luckor. Det här har jag fått kännedom om per telefon och i brev, och det står att läsa i tidningarna. Det står också i tidningar som utskottsmajoriteten har tilltro till åtminstone när det gäller ledarbudskapet — det finns anledning att tro även på det som står skrivet en bit in i tidningarna. Herr talman! Det är klart att bland journalister, liksom bland poliser och inom alla andra yrken, finns dåliga yrkesutövare, men jag har svårt att tänka mig att allt som har skrivits i tidningarna om brottsligheten, bl.a. i Malmö, inte skulle vara sant. Malmöpolisen påstår också, med tanke på intagningen av 150 polisaspiranter, att man under en fyraårsperiod kommer att mista 30-40 polismän. Jag slås av en tanke när jag hör utskottsmajoritetens företrädare tala om tingens ordning. Han anser tydligen att antalet poliser på gator och torg är tillräckligt. Då måste jag ställa frågan: Är det polisen som missköter sig? Kan inte polisen klara sina uppgifter? Det måste ju vara innebörden i det resonemang som förs av utskottsmajoritetens talesman här i kammaren. Herr talman! Jag är självfallet medveten om att full trygghet kan vi aldrig uppnå. Det är helt omöjligt. Men med större antal poliser skulle många människor känna betydligt större trygghet än vad de gör i dag. Det är väl klart att en människas vilja att begå ett brott inte försvinner om en polis finns i närheten eller om man vet att polis snabbt kan tillkallas. Men det är lika säkert att samma människas förmåga att begå det här brottet minskar om en polis finns i närheten eller polisen snabbt kan tillkallas. Det har talats i dag om att vi skall få en ny ekopolis till Malmö, men det är inte riktigt sant. Vad det handlar om är att plocka en polis från annan verksamhet inom Malmöpolisen. På samma sätt var det när man i höstas pratade om att 15 Malmöpoliser skulle syssla med prövning av asylärenden. Det innebar i verkligheten att man plockade 15 Malmöpoliser från deras normala verksamhet för att syssla med asylärenden. Allt detta sätter ju ner polisens förmåga att skydda medborgarna. Man talar i dag också om att det inte finns pengar. Det finns olika uppgifter om hur mycket brottsligheten kostar samhället, men alla de miljoner som det beräknas att knarkare måste stjäla bara i Malmö för att kunna tillfredsställa sitt behov visar att det är absolut ingen liten summa. Till sist, herr talman, kan man ändå finna en viss förståelse hos utskottsmajoriteten för att vi borde ha haft ett större antal poliser. Det står i betänkandet att det är av statsfinansiella skäl som man inte kunnat biträda förslag om ett större antal aspiranter. Herr talman! Det är väl ett motiv som även mitt parti vid mer än ett tillfälle använt som argument för att inte biträda ett förslag. Det har säkert varit många ärenden som behandlats i denna kammare där moderaterna tyckt att förslaget i princip varit bra, men våra företrädare har sagt nej av statsfinansiella skäl. Vi har, herr talman, olika uppfattningar om politik, och det finns klara meningsskiljaktigheter mellan oss. Jag tycker ändå att det inte borde finnas skillnader när det gäller synen på den trygghet som människor borde få uppleva, men som tyvärr i dag ett stort antal människor både i Malmö och på många andra orter inte kan uppleva. Jag hoppas att detta till slut får sådan effekt att vi framöver kan se ett större antal poliser ute på gator och torg, inte för att skydda staten, men för att skydda medborgarna.

Herr talman! Jag vill gärna uttrycka min tillfredsställelse med att de borgerliga inom justitieutskottet är helt eniga om att vi måste förstärka polisens resurser och öka antagningen av polisaspiranter. Jag beklagar emellertid att centern och folkpartiet inte har velat sträcka sig lika långt som moderata samlingspartiet. Vi har anslutit oss till rikspolisstyrelsens förslag. Skälen behöver jag inte närmare utveckla, det har Björn Körlof redan gjort. Jag ber dock, herr talman, att få hemställa att kammaren under punkt 1 först beslutar om medelsberäkning och antagning och därefter tar ställning till motiveringen, detta i stället för den beslutsordning som är upptagen i utskottets betänkande.

Herr talman!

Jag yrkar alltså att vi voterar i enlighet med hemställan från lagutskottets ordförande.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis ordföranden i justitieutskottet för detta tillmötesgående. Anledningen till att jag ställer yrkandet är nämligen att från de olika partierna föreligger inte mindre än fyra olika förslag när det gäller antagning av polisaspiranter — från regeringens förslag om 150 och till moderaternas förslag om 460. Det är bakgrunden till att jag anser att kammaren bör ha möjlighet att pröva dessa olika förslag.